Herr talman! Karin Enström har frågat mig varför jag inte tydligare framfört kritik mot de två medlemmar av FN:s säkerhetsråd, Ryssland och Kina, som enligt Enström är orsaken till att FN:s säkerhetsråd inte kunnat enas om ansvarsutkrävande åtgärder kring kemvapenattacken mot civila i Syrien. Karin Enström har även frågat mig hur jag i framtiden kommer att verka för att FN:s säkerhetsråd ska kunna utkräva ansvar för brotten i Syrien. Sverige agerar outtröttligt för att skyldiga till brott begångna i Syrien ska ställas till svars. Regeringen stöder både FN:s oberoende internationella undersökningskommission för Syrien och FN:s nya mekanism för utredning och ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott begångna i Syrien sedan 2011 . Att fortsätta agera i kretsen av invalda medlemmar i säkerhetsrådet för att utkräva ansvar för de fruktansvärda kemvapenattackerna är avgörande för att finna en långsiktigt hållbar lösning. Regeringen tvekar inte att sätta press på de permanenta medlemmarna om de agerar på ett sätt som står i strid med vår övertygelse om humanitär och internationell rätt liksom alla människors lika värde.Herr talman! Jag vill fastslå att Sverige har varit tydligt i kritiken gentemot inte minst Ryssland, som vid två tillfällen i år lagt in sitt veto mot resolutionsutkast om kemvapenanvändning i Syrien. Sveriges kritik mot Ryssland framgår tydligt i den svenska röstförklaringen den 12 april, där Sverige explicit beklagade det ryska vetot mot det av P3 framlagda resolutionsutkastet om ansvarsutkrävande. Låt mig citera: "We regret that a resolution was not passed because of a Russian veto." Vi har återkommande fört bilaterala samtal med Ryssland om dess agerande i Syrien, nu senast i februari då jag själv besökte Moskva och mötte utrikesminister Lavrov. Därtill har vi framfört vårt misstycke till övriga permanenta medlemmar vad gäller låsningarna i rådet i denna fråga. Som jag har redogjort för tidigare var Sverige tydligt med att uttrycka missnöje med de permanenta rådsmedlemmarnas agerande i samband med rådshanteringen efter attacken i Khan Shaykhun. Då lades två olika resolutionsutkast fram för förhandling, ett från de tre permanenta medlemmarna och ett från Ryssland, med den uppenbara konsekvensen att inget av alternativen skulle kunna antas. Mot bakgrund av låsningen mellan de permanenta medlemmarna sammankallades, på svenskt initiativ, samtliga icke-permanenta medlemmar. Enighet kunde nås i den kretsen om en resolutionstext - som i likhet med texten från P3 och i linje med EU:s uppmaning till säkerhetsrådet i ett uttalande den 6 april - inkluderade ett kraftfullt fördömande av attacken och text till stöd för en skyndsam undersökning för att ansvariga skulle kunna ställas till svars. Dessvärre gick det inte att nå enighet bland de permanenta medlemmarna heller för denna text.Kemvapenfrågan i förhållande till Syrien diskuterades senast i rådet den 23 maj. Sverige beklagade då oenigheten i rådet och betonande vikten av att överbrygga meningsskiljaktigheter för att komma framåt i denna fråga. Vi kommer att fortsätta framföra kritik mot Ryssland, liksom mot Kina och övriga permanenta medlemmar i säkerhetsrådet, när deras agerande motarbetar rådets möjlighet att agera för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
Herr talman! Tack, utrikesministern, för svaret!Också denna interpellationsdebatt är sen men tyvärr minst lika aktuell och nödvändig får vi konstatera. Precis som utrikesministern konstaterar i sitt svar är den här konflikten fortsatt en tragedi. Det är ett fruktansvärt lidande och en svårlöst konflikt. Det krig genom ombud som regionala stormakter har fört och för på syrisk mark, tillsammans med det faktum att västländerna under en längre tid har fokuserat på kampen mot Daish, har komplicerat konfliktlösningen ytterligare.När Ryssland för närmare två år sedan gick in med militärt stöd till sin allierade Bashar al-Asad blev det inte lättare. Sedan kriget började har över 400 000 människor förlorat livet, och över 11 miljoner människor är på flykt. FN:s särskilda sändebud försöker oförtröttligt lösa konflikten men har egentligen inte nått några större direkta resultat.Det är ett svårt läge, och omvärlden måste självfallet kraftigt fördöma våldet, särskilt de brutala attacker mot civila som har förekommit. Som vi har sagt många gånger måste Sverige agera så att de skyldiga kan ställas till svars. Kemvapenattacken i april mot civila i Syrien är just ett sådant brott. Vid attacken dödades närmare 100 personer, varav många var barn. Enligt Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, var det sarin eller en sarinliknande nervgas som användes vid attacken. Presidenten har förnekat att man har genomfört någon gasattack, och Ryssland har sagt att det var en gas som råkade komma ut i samband med andra bombningar.Herr talman! Poängen i min fråga är att vi vet att läget är väldigt låst i FN:s säkerhetsråd och har varit det under lång tid. Jag menar att framför allt Ryssland och Kina har blockerat resolutioner för steg mot att komma vidare när det gäller att nå fred i Syrien.Vi måste hela tiden vara tydliga, och därför blev jag förvånad när utrikesministern i en debattartikel den 16 april i år beklagade att säkerhetsrådets permanenta medlemmar inte kan enas. Detta kan ha varit en förenkling i en tidningstext. I och med det, som jag uppfattade det, fördelades ansvaret lika mellan de fem permanenta medlemmarna, det vill säga USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien.

Det är viktigt att Sverige som medlem i säkerhetsrådet är väldigt tydligt.
Herr talman! Tack, Karin Enström! Vad bra att jag får tillfälle att förklara lite mer. Jag hoppas att det inte blir alltför tekniskt, men detta är viktigt då det handlar om hur vi arbetar i säkerhetsrådet.Jag måste instämma i att det är otroligt viktigt att denna hänsynslösa konflikt får ett slut och att de ansvariga för alla avskyvärda brott som har begåtts ställs till svars. Vi får heller inte ge upp försöken att hitta en politisk fredlig lösning på konflikten, även om det just nu i första hand handlar om att rädda liv och lindra nöd.Jag kan försäkra Karin Enström om att vi inte drar oss för att kritisera säkerhetsrådets medlemmar, inte minst de permanenta, när deras agerande går emot säkerhetsrådets syfte. Vi tydliggör konsekvent vår ståndpunkt både i de bilaterala samtal vi har och i våra inlägg i säkerhetsrådets kammare.Tidigare i år, den 28 februari, var det Kina och Ryssland som använde sitt veto mot den resolution som lagts fram av Frankrike, Storbritannien och USA om ansvarsutkrävande för kemvapenanvändning i Syrien. I vår röstförklaring var vi tydliga i vår kritik mot Kinas och Rysslands agerande. Vi sa: "That the Council today was not able to honour its commitments, due to the use of the veto power by two of its permanent members, is deplorable." Det gällde alltså Ryssland och Kina.En liknande text ingick sedan i Sveriges anförande som medlem i exekutivrådet för OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Detsamma gällde röstförklaringen den 12 april, då Ryssland återigen använde sitt veto.Jag vill poängtera att Sverige i diskussioner på olika nivåer med representanter från Frankrike, Storbritannien och USA har uttryckt missnöje också med deras agerande i förhållande till hanteringen i rådet under EU:s säkerhetsrådsordförandeskap, efter attacken i Khan Shaykhun i april. Där fanns nämligen utrymme för en kompromiss, enligt vår bedömning. Det var anledningen till att Sverige tog initiativ till att lägga fram en alternativ text. Denna text inkluderade ett kraftfullt fördömande av attacken och stöd för en skyndsam undersökning för att ställa de ansvariga till svars. Det var beklagligt att denna text inte kunde läggas fram.Vi påminde om det inflytande som en enad krets av invalda medlemmar kan ha i säkerhetsrådet. Vårt agerande den gången - att vi tog detta initiativ och gjorde ett försök - rönte uppskattning bland de valda medlemmarna i säkerhetsrådet. Vi kan nog tyvärr förvänta oss att den fortsatta hanteringen av kemvapenfrågan i förhållande till Syrien kommer att präglas av att det är en infekterad stämning i rådet.Det fanns viss enighet i juli. Då underströk Kina som rådsordförande vikten av ansvarsutkrävande för kemvapenanvändning. Det har alltså funnits vissa tecken. Senast kemvapenattackerna i Syrien hanterades i rådet var den 16 augusti, då chefen för FN:s nedrustningskontor briefade rådet. Det blir nog ett skarpt läge först när man får undersökningskommissionens rapport under hösten.
Herr talman! Precis som utrikesministern sa är det tekniskt ett ganska slutet system. Det finns röstförklaringar och uppteckningar, och det kommer ut bulletiner av olika slag. Jag efterlyser dock att utrikesministern och utrikesförvaltningen utåt och i mer vardagliga ordalag försöker beskriva och är så tydliga de bara kan i sin kritik mot dem som ska ha kritik och att de inte ger olika kritik beroende på vilket land det råkar vara eller om det är stort eller mindre stort. De fem permanenta medlemmarna är ju alla stora.Det som verkligen stör mig är om vi hamnar i någon form av kålsuparteori, det vill säga att alla bär lika mycket skuld och att alla minsann har gjort fel. I vissa fall har man säkert gjort fel, men i det här fallet har vi sett att Ryssland och Kina har varit de största bromsklossarna, om jag får uttrycka det så.Jag kan ha missat något, men som jag förstår det har Ryssland under de senaste fem åren lagt in sitt veto i säkerhetsrådet minst åtta gånger när det gäller förslag om Syrien. Det är ett starkt användande och, skulle jag vilja säga, ett missbruk av vetorätten.

Fred där är en svår uppgift. Dessutom är man inte så pass modig att de ansvariga för dessa fruktansvärda brott kan ställas till svars. Det är detta jag är ute efter.Hur gör då regeringen med sin plats i säkerhetsrådet för att sätta press på de permanenta medlemmarna? Behöver regeringen ibland sätta olika mycket press, eller är det lika mycket press på alla? Det var två frågor, och den tredje är från interpellationen. Hur kommer utrikesministern och Sverige i framtiden att verka just för att vi kommer vidare i ansvarsutkrävandet för dessa förfärliga handlingar? Det gäller kemvapenattacker, men det är också många andra krigsförbrytelser som har plågat det syriska folket under lång tid.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Kriget i Syrien är en skamfläck för mänskligheten. Det är också ett av de största tillkortakommanden man kan tillskriva FN:s säkerhetsråd. Det är detta som är det förfärliga: Det undergräver tilltron till FN-systemet att man inte ens kan utkräva ansvar för kemvapenattacker. Därför är det otroligt viktigt att vi är tydliga. Vi tycker förstås att vi har varit det, men jag hör vad du säger, Karin Enström. Det är viktigt att vi inte bara talar om det i form av processer utan är väldigt tydliga om ansvarsutkrävande. Det är inte samma sak, men vår roll i säkerhetsrådet är alltid att hitta en väg framåt där säkerhetsrådet uppfyller sin uppgift - att man faktiskt kommer till beslut och åstadkommer någonting. Helst bör man hitta enighet, så ibland måste vi verkligen speak truth to power, det vill säga se till att de länder som står i vägen för att hitta en lösning får klart för sig vad vi tycker. Man måste också försöka få de andra att låsa upp blockeringar och så vidare för att vi faktiskt ska komma vidare. Ibland måste man även mobilisera de icke-permanenta medlemmarna, som inte har vetomöjlighet, att bilda en front för att få de andra med sig. Det är alltså det vardagliga, diplomatiska arbetet som pågår där. Jag skulle nog säga att vi tycker att vi har varit så tydliga som vi kan vara med de verktyg vi har - med röstförklaringar och med sättet vi talar bilateralt, liksom faktiskt politiskt i mina möten. Det gäller även uttalanden vi gör, från tweets till vad det nu är för någonting, som vi kan lägga ut och publicera offentligt. Men jag tror att det är ett viktigt påpekande att vi alltid måste anstränga oss ännu mer för att se till att det blir klart och tydligt hur vi menar att vägen framåt ska se ut. Just nu är det en landsomfattande vapenvila, att häva belägringarna, ge skydd åt civila och se till att det blir humanitärt tillträde. De kraven kvarstår. Löftena har getts vid i alla fall fyra tillfällen - och brutits lika snabbt. Det är dock viktigare än någonsin. Vi ger också stöd till den politiska processen. Jag uppskattar dock denna debatt, för i grunden har vi samma analys av läget och vad som är nödvändigt att göra. Det är viktigt att vi hjälps åt så mycket det över huvud taget går för att Sverige ska kunna fullfölja sin roll i säkerhetsrådet och för att vi ska kunna tala med en stark röst mot dem i det här fallet Ryssland och Kina - som har använt sitt veto för att förhindra att säkerhetsrådet ska kunna vara effektivt i att hjälpa dem som slutligen drabbas mest, nämligen de civila i Syrien.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern. Jag hoppas att vi kan avsluta detta samtal om en av de mest brännande frågorna och den mest brännande konflikten just nu med att få en försäkran från utrikesministern om att varken utrikesministern eller någon annan som representerar regeringen i säkerhetsrådet väjer för att kritisera den som kritiseras skall. Man ska inte använda kålsuparteorin eller hopbuntningsprincipen. Det är för mig viktigt att få den bekräftelsen från utrikesministern här i dag.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Jag hoppas att det ska vara okända principer i FN-arbetet. Jag vet inte ens om det finns någon engelsk översättning av "kålsuparteori" och "hopbuntningsprincip", och vi ska se till att det inte blir någon heller. Det är ju tvärtom så att detta är det forum där man faktiskt ska se till att ansvar utkrävs - inte minst när det gäller så allvarliga brott mot mänskligheten som användande av kemiska vapen.